Fru talman! Jag anser mig vara skyldig att informera dem som i förtroende har givit mig materialet, innan jag lämnar det vidare. På annat sätt kan man inte hantera förtroligt material. Men däremot lovar jag statsrådet att jag omedelbart skall ta kontakt med dem och be dem att till statsrådet framföra samma uppfattningar som de som har redovisats till mig och som återfinns i protokollsutdrag och annat. Jag hoppas att det skall leda till en förbättring.

Fru talman! Låt mig understryka den betydelse som jag tillmäter lokalradion och dess många redaktioner. Tredje vice talmannen Karl Erik Eriksson använde formuleringen att detta är en familjeangelägenhet. Det är klart att det formellt sett är så, vilket jag tvingats hänvisa till i mitt svar. Samtidigt är ju Sveriges Radios angelägenheter i hög grad en offentlig familjeangeläghet, vilket visas av en rad debatter som förs på många olika ställen. Då kan det finnas skäl att påminna om att antalet lokalredaktioner faktiskt har byggts ut i betydande omfattning. När det sedan gäller den framtida dimensionen får vi tillfälle att i den särskilda parlamentariska beredning som just har inlett sitt arbete pröva även den frågan. Vi får alltså möjlighet att återkomma i detta stycke. Den nedskärning som radion nu utsätts för är ett resultat av ett riksdagsbeslut, som på den punkten i varje fall korrigerade regeringens proposition — regeringen hade med sin proposition som lades fram förra hösten andra avsikter än att 50 miljoner skulle fördelas över hela radiokoncernen.
Fru talman! Det är riktigt att antalet lokalredaktioner har byggts ut från 29 till 44. Det är också riktigt att lokalradion själv hade målsättningen att vid detta tillfälle ha 80 lokalredaktioner — det framgår av lokalradions anslagsframställningar. På grund av brist på penningmedel har utbyggnaden inte skett i den takt lokalradion tänkt sig. Utöver den lokala kontakten när det gäller nyhetsförmedling har jag i min fråga pekat på lokalradions betydelse vid katastroftillfällen. Jag har pekat på det konkreta exemplet från Karlskoga, där lokalradion gjorde en jätteinsats. Vi kan peka på östra Sverige, som har drabbats av snöstormar, då det har varit till stor nytta för lokalbefolkningen att lokalradion har kunnat skicka meddelanden. Jag tror att vi är helt överens om detta. Jag är tacksam för den här kompletteringen som statsrådet gjort. Jag tycker att den var mer positiv än det skrivna svaret, och jag tror att vi är överens. Det innebär att detta är en penningfråga. Både statsrådet och många andra vet säkert att denna fråga just nu behandlas i utskottet. Det har också väckts motioner, bl.a. från vårt håll, om att man skall skjuta besparingsförslaget på 50 miljoner på framtiden. Jag tror att det vore riktigt att göra det, och jag hoppas att utskottet skall finna en lösning på detta finansieringsproblem på ett sådant sätt att lokalradion inte har detta besparingsförslag hängande över sig utan att vi får behålla det nät som vi nu har och eventuellt bygga ut det.

Fru talman! Christer Nilsson har frågat mig om jag är beredd att medverka till att väderleksrapporteringen i TV på nytt sänds från Norrköping och om jag är beredd att ta initiativ som ger oss bättre väderleksprognoser. Dessa frågor avgörs inte av regeringen. Sveriges Radios programföretag har i uppdrag att förmedla nyheter och information till allmänheten. Allmänna riktlinjer för verksamheten finns i radiolagen och i avtalet mellan staten och Sveriges Television. Hur denna information skall utformas är TV-företagets ansvar inom ramen för de medel som står till förfogande. Regeringen bör alltså inte ingripa i denna fråga. En sakupplysning som kan vara av intresse vill jag dock lämna. Enligt vad jag erfarit har ingen förändring skett när det gäller underlaget för väderleksrapporterna. Detta tillhandahålls även i dag av SMHI i Norrköping. Rapporterna läses dock upp i Stockholmsstudion.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet Göransson för svaret. Även om statsrådet av formella skäl har varit förhindrad att lämna ett klart och entydigt svar på min fråga, tror jag att det är nödvändigt att televisionens verksamhet, och framför allt servicen till allmänheten, diskuteras i riksdagen. Under 1970-talets första hälft utlokaliserades statlig verksamhet till Norrköping. Statsmakten ville förbättra sysselsättningsläget i staden efter omfattande och besvärliga industrinedläggningar. Så kom SMHI till Norrköping 1975, och man började sända väderrapporterna i radio och TV från Norrköping. Trots att väderinformationen fungerade bra och trots att SMHI:s ledning ansåg att verksamheten borde vara kvar i Norrköping flyttades rapporteringen till Stockholm. Nämnas bör att detta byråkratiska beslut — jag tror att det var ett sådant — att flytta väderleksrapporteringen från Norrköping till Stockholm minskar, om än marginellt, effekterna av utlokaliseringen på 1970-talet. Det förhållandet att väderrapporteringen i TV 1 har försämrats har självfallet inga geografiska aspekter. Det har inte med sändningsorten att göra. Jag vill emellertid varna för en situation där televisionen försämrar servicen gentemot allmänheten. Det finns en tendens till det både i Sverige och utomlands. I Norrköping är SMHI och Sveriges Television grannar. Där finns, som statsrådet säger, underlaget för väderrapporterna och sändningsmöjligheterna är goda. Vill man ge allmänheten senaste nytt på väderområdet, måste väderrapporterna sändas från Norrköping. Och sänder man dem därifrån kan man använda alla de tekniska resurser som finns på SMHI, och det kan man inte göra fullt ut i dagens situation. SMHI har fått statliga pengar för att utveckla en regional väderlekstjänst på hög teknisk nivå. Även detta talar för att väderrapporterna i framtiden skall sändas från Norrköping. Utvecklingsarbetet kommer nämligen att ge resurser och kunskaper som möjliggör en bättre riksrapportering. Det fanns, fru talman, aldrig några hållbara skäl för att flytta väderrapporteringen från Norrköping till Stockholm, och nu kan man sakta men säkert se följderna av ett dåligt beslut. Allmänheten riskerar att inte få senaste nytt på väderområdet via televisionen.
Herr talman! Christer Nilsson har ingående argumenterat för en annan organisation än den nuvarande när det gäller väderrapporteringen i radio och TV. Jag har i mitt svar redovisat varför regeringen inte kan ingripa. Jag skall avstå från att delta i sakdiskussionen. Jag hoppas att Christer Nilsson känner att han har fått möjlighet att föra ut sin argumentering genom att ställa den här frågan. Jag vill inte bedöma huruvida väderrapporteringen har försämrats i radio och TV. För egen del har jag bara de senaste dagarna konstaterat att vädret har försämrats — men det har inte med lokaliseringen att göra.
Herr talman! Jag uppfattar repliken som ganska positiv och utgår nu från att ansvariga byråkrater och styrelsen på Sveriges Radio funderar på om man skall ha en bättre väderrapportering i TV och om man inte då på nytt måste sända från Norrköping.

Herr talman! Vi har en mycket begränsad tillgång till kanaler för etersändning av television. Vi har under fjolåret beviljat tillstånd för försöksverksamhet med bl.a. lokala TV-sändningar i lokala kabelnät. Den försöksverksamheten har kommit i gång på en rad håll i landet. De som har börjat med lokala verksamheter har efter kort tid funnit att 2 500 hushåll är en för liten grupp för att kunna betraktas som ett närsamhälle eller ett lokalt samhälle. Man behöver i regel ha 120 000 eller 150 000, i Stockholmsområdet en och en halv miljon, invånare för att känna sig riktigt nära och lokal. I det stycket har jag då sagt: Låt oss ändå avvakta de bedömningar som skall göras av hur vi i framtiden skall använda våra TV-frekvenser. Att lokalt över Västerås inrätta en etersänd betal-TV-verksamhet när man samtidigt diskuterar olika planer på betal-TV-verksamhet över rikstäckande nät kan knappast vara motiverat. Av det skälet har jag ansett det nödvändigt att avvakta resultatet av försöksverksamheten och att avvakta de bedömningar som samlat skall göras inom den massmediepolitiska beredningen av hur en framtida betal-TV-verksamhet skall ordnas.

Herr talman! Kabel-TV är ju ett nytt sätt att sprida TV-program i Sverige. Kabel-TV har funnits i många år i andra länder, bl.a. i Norge och Finland, och har nu äntligen kommit till oss. Det är tråkigt att man med de motiveringar som kulturministern har redovisat försöker hindra en försöksverksamhet på detta område. De erfarenheter som man hittills har gjort i Västerås är goda, och man vill nu gå vidare med de argument som man har redovisat i sin ansökan och som jag delvis har återgivit här. Kulturministern säger att Västerås med sina 120 000 invånare är ett lagom stort område för denna försöksverksamhet. Varför då inte gå vidare och låta Västerås Vision under två månader få fortsätta försöksverksamheten? Här finns en väl utformad plan. Här finns duktigt folk och intressenter som vill satsa ekonomiskt. Att i detta läge tvinga Västerås Vision att avbryta sin verksamhet och inte låta den gå vidare är tråkigt, inte bara lokalt för oss i Västerås utan också för Sverige i dess helhet. Det hade varit av intresse att få denna försöksverksamhet utvärderad.
Herr talman! Jag konstaterade i min replik att Hugo Bergdahl i sitt första inlägg inte redovisade tillräckligt goda erfarenheter. I själva verket sade han att man inte hade så goda erfarenheter att man ansåg sig kunna fortsätta en kabel-TV-verksamhet med ca 2 500 hushåll, eftersom det var för litet. Mot denna bakgrund har jag förklarat att regeringen inte har funnit anledning att ge tillstånd till att då förändra försökets karaktär. Däremot står det naturligtvis Västerås Vision alldeles fritt att fortsätta den försöksverksamhet som man faktiskt har tillstånd till. Dessutom vill jag påminna Hugo Bergdahl om att man inte begärde tillstånd att under två månader få testa om folk ville se gratis på TV-program. Jag förmodar att man, sedan man hade sänt två månader gratis, avsåg att begära tillstånd för åtminstone någon månad eller sex veckor till efter den perioden för att se om tittarna då ville betala.

Herr talman! I ansökan från stiftelsen Västerås Vision har man förklarat att styrelsens bedömning är att den för allmänheten fria perioden bör omfatta två månader. Därefter avser styrelsen att ta ut en avgift på 30 kr. per hushåll och månad.

Herr talman! Jag skulle ändå se det som ett positivt svar och en framgång, om kulturministern ville medverka till att Västerås Vision fick genomföra sin försöksverksamhet under två månaders tid. Sedan är nästa frågeställning om man vill ge stiftelsen ytterligare möjligheter att verka i framtiden.
Herr talman! Lars Ernestam har frågat finansministern vilka åtgärder han tänker vidta för att stärka föreningslivets andel av lotterisektorn. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Under åren 1978-1983 har de statliga lotterierna i runda tal fördubblat sin omsättning. Under motsvarande tid har utvecklingen för bingospel inom föreningslivet inte varit lika gynnsam, medan rikslotterierna nästintill fördubblat sin omsättning. Av dessa uppgifter framgår att föreningslotteriernas andel av lotterisektorn minskat. Detta har dock skett samtidigt som omsättningen totalt ökat mycket kraftigt. Det går därför inte att dra den slutsatsen att de statliga lotterierna haft en negativ påverkan på föreningslotterierna. Några omedelbara åtgärder för att öka föreningslotteriernas andel av sektorn synes därför inte vara påkallade. Utvecklingen för föreningslotterierna varierar emellertid mellan olika föreningar. De politiska partiernas och nykterhetsrörelsens rikslotterier har ökat kraftigt, medan övriga ökat i ringa omfattning eller inte alls. Det finns därför skäl att även i fortsättningen noga följa utvecklingen på lotterimarknaden. Dessutom finns inom folkrörelserna synpunkter på hur lotterier får ordnas och bedrivas. En skrivelse härom har också överlämnats till regeringen. Skrivelsen bereds f. n. inom regeringskansliet.

Herr talman! Jag har ställt min fråga mot bakgrund av den utveckling som skett inom lotteriområdet de senaste åren. Den statliga verksamheten — penninglotteriet, Bellmanlotteriet, lotto, Tipstjänst — har utvecklats mycket snabbt. De summor som tillförs statskassan är betydande. En mindre del går tillbaka fill föreningslivet, men i stort sett är verksamheten en inkomstkälla för staten. Stora insatser har gjorts för marknadsföringen, och de här lotterierna är intressanta för massmedia, som givetvis finner stort nyhetsvärde i att rapportera de vinster som faller ut. De ideella rörelserna — idrottsrörelsen, nykterhetsrörelsen m.fl. — har sedan lång tid haft lotterier och på senare tid också bingo som en betydelsefull del av arbetet att på frivillig väg samla in medel till sin verksamhet. Folkrörelserna har förlorat kampen om de resurser som finns inom lotterisektorn. Både de lotterier som beviljas av polismyndighet och länsstyrelse och de som anordnas på riksnivå har förlorat marknadsandelar, och det säger också statsrådet. De har inte klarat konkurrensen med de av staten kontrollerade lotterierna. För folkrörelserna är detta ett bekymmer, och min fråga till statsrådet var då vad man kan göra för att komma till rätta med det här förhållandet. Är det verkligen tillräckligt att följa frågan? Finns det inte skäl att redan nu tillsammans med folkrörelserna se hur man skall kunna komma till rätta med det läge som råder? Statsrådet nämnde också att vissa lotterier klarat sig bättre. Det är intressant att följa utvecklingen inom de rikslotterier som finns kvar. Speciellt ett lotteri har klarat konkurrensen väl, och det är socialdemokraternas A-lotteri. Det lotteriet har nu mer än hälften av det utrymme som finns för rikslotterierna. Det är klart att socialdemokraterna har en stark organisation och därför lättare att klara konkurrensen än andra folkrörelser har. Men, statsrådet Göransson, vad kan göras för övriga folkrörelser? Det fordras nytänkande, och det ideella engagemanget behöver uppmuntras. Jag tackar för svaret, men jag vill säga att jag hade hoppats att statsrådet Göransson, som bevisligen har en stark känsla för föreningslivet och också personliga erfarenheter av de problem som folkrörelserna har, skulle vara något mer positiv till att nu vidta åtgärder.
Herr talman! Får jag göra två noteringar. Den första rör det som Lars Ernestam i sin fråga tog upp, hur man kan gardera folkrörelsers och föreningslivs andel av en total lotterimarknad. Jag är litet tveksam till om man verkligen skall försöka fastställa en sådan andel. Det skulle kunna leda till att man vid ett tillfälle då t.ex. penninglotteriet misslyckas skulle tvingas avslå ett antal framställningar från folkrörelser med hänsyn till någon bestämd andel av marknaden. Jag tror att det är rimligt att organisationerna får arbeta med sina lotterier parallellt. Så länge man kan redovisa en rimlig ökning av omsättningen för dessa lotterier kan det knappast med fog hävdas att de skulle vara hotade. Den andra gäller lotteriverksamheten i stort på folkrörelsemarknaden. Jag vill betona att jag med mycket stort allvar skall ta upp den skrivelse som överlämnats från bl.a. Riksidrottsförbundet och nykterhetsrörelsen i samband med en överläggning med mig. Mina personliga lotterierfarenheter har jag inte från A-lotteriet, utan från de tillfällen då jag är ”nykter” —i IOGT-NTO och MHF. Jag har personligen på mycket nära håll mött en del av problemen. Jag vill gärna understryka att lotteriverksamheten, såsom den leds och ordnas inom ramen för lotterinämndens verksamhet, syftar till att underlätta för föreningslivet. Lotterinämnden skall ge organisationerna den service de behöver för att kunna bedriva en för föreningarna effektiv lotteriverksamhet. Nämnden har alltså inte till uppgift att verka begränsande för föreningarna. Vi skall se till att lotterinämnden får möjligheter att tillfredsställande utföra sina serviceuppgifter.
Herr talman! Jag sätter mycket stort värde på att statsrådet här deklarerar att han med stort allvar skall gå in i diskussionen med folkrörelserna i denna fråga. Jag tror att det kan vara av värde att då ta med den del statsrådet kallade fråga nr 1, konkurrensförhållandet mellan dessa grupperingar. Jag tror att det också bör diskuteras vad det innebär att staten satsar så oerhörda marknadsföringsresurser på lotterisidan. Föreningslivet kan inte göra motsvarande insatser, och det bör vara med i den diskussion som ni skall ha.

Herr talman! Framför mig ligger en annons i en veckotidning, prydd med socialministerns bild. Rubriken lyder: Världen har förändrats sedan pappa var liten! Texten fortsätter: ”När pappa var liten då var mammorna hemma hos sina barn. Och papporna borta och arbetade. De flesta familjerna hade det väldigt fattigt och mammorna fick be papporna om pengar när de ville köpa något. Sedan dess har mycket hänt .

Herr talman! Historien kan förhoppningsvis lära oss något när vi har möjlighet att påverka framtiden. Genom socialpolitiken styr vi medvetet människor till ett beteende där man bäst nyttjar det sociala välfärdssystemet. Få länder i världen kan visa på ett sådant socialt nätverk av trygghet som Sverige kan göra. Från vaggan till graven har de flesta i vårt land ett självskrivet försäkringsskydd som träder i kraft. Alla partier har medverkat till denna utveckling. Helt klart har det regeringsparti som suttit längst i regeringsställning mest av allt påverkat utformningen av de reformer som genomförts. Införandet av barnbidraget och en lägre pensionsålder ser vi från centerpartiet som våra frågor, som vi då fick gehör för. När det gäller införandet av ATP-försäkringen hade vi från centerpartiet ett annat förslag. Blir det förslaget möjligen aktuellt nu när regeringen ser över ATP systemet? Pensionärerna, som gick med på värdeförsämringarna i pensionssystemet efter devalveringen och valet — Sten Andersson påstod visserligen att det inte var fråga om försämringar — kan väl rimligen inte tro på löften denna gång. Barnfamiljerna, som helt glömdes bort av socialministern 1983 och 1984, kan väl rimligen inte tro på en socialdemokratisk regering hösten 1985. De handikappades organisation i HCK kan väl inte tro på en socialdemokratisk regering, när deras förhållanden så påtagligt har försämrats 1983-1984. Ungdomarna kan väl inte lita på en arbetarregering som trots högkonjunktur inte klarat av att skapa arbetstillfällen. Föräldrarna till missbrukande ungdomar kan väl inte lita på en regering som inte vill ta tag i drogmissbruket utan fortsätter att legalisera bruk av narkotika. Den nuvarande regeringen lyssnar inte ens till de berättigade krav på delaktighet när det gäller samhällets stöd till barnomsorgen som ställs av alla barnfamiljer. Nämner man som centerpartist ordet vårdnadsersättning, vet man på förhand vilka argument som kommer att framföras från socialdemokraterna. Dessa exempel har för mig en klar politisk innebörd: samhället vet bäst när det gäller val av sysselsättning, pensionssystem och barnomsorg. Mot detta bryter nu en proteststorm fram. Frihetsdebatten vill ändra på detta förhållande. Socialiseringens effekter gör att människor känner sig bundna även vid de beslut som tas inom familjen och av familjen. Låt oss som exempel se på den familjepolitik som i dag styr den enskildes handlande. Frånvaron av kvinnor i statligt utredningsarbete, i beslutande positioner och i de samhällsorgan som finansierar och administrerar verksamheter har bidragit till att ett samhälle som är klart barnovänligt har skapats. Flyttningsvågen, det koncentrerade boendet och kvinnors inträde i förvärvsarbete utanför hemmet medförde förändrade villkor för barnen. I vissa fall fick barnens trygghet vika för att föräldrarna skulle få en hygglig ekonomi. Barnomsorgen saknades eller var bristfälligt utbyggd. Kvinnornas ansvar för hem och familj minskade inte när de fick yrkesarbete. Med dubbla lojaliteter och ständigt dåligt samvete skötte de — och gör det fortfarande — arbete, hem och barn. Förortsmiljön var inte byggd för att främja barnafödande och hemarbete på heltid. Den var i många fall destruktiv och ställde andra krav på invånarna än de var vana vid från sitt boende i skogslänen eller på Greklands och Finlands landsbygder. Få män deltog i hemarbetet — i en relativt färsk undersökning från början av 1980-talet visas att förhållandet är detsamma även nu. Denna historiska återblick borde lära oss politiker att det är nödvändigt att ändra på dessa förutsättningar. Socialdemokraterna gav som vallöfte 1982 att upphäva karensdagsbeslutet. Det gjorde de. De lovade också att förbättra situationen för barnfamiljerna. Men de vågade inte tala om för barnfamiljerna på vilket sätt de skulle spara. Devalvering och höjning av moms drabbade alla inkomsttagare betydligt hårdare än vad förändringarna i sjukförsäkringen skulle ha gjort. Man kan då med fog fråga: På vilket sätt tänker socialdemokraterna spara efter årets val? De svek barnfamiljerna och har gjort det under hela regeringstiden. Blir det samma svek även i fortsättningen? Vi ifrån centerpartiet för i år fram ett familjepolitiskt reformprogram där vi tagit lärdom av de senaste 20 årens utveckling. Vi vill med vår politik skapa ett samhälle med möjlighet för den enskilde att även i de familjenära frågorna få en valmöjlighet. Åren 1976-1982 påbörjades en förändring av synen på familjepolitiken. Genom införandet av tjänstledighet under 25 96 av arbetstiden, dens.k. 6-timmarsdagen, gavs möjlighet för småbarnsföräldrar att i större utsträckning umgås med sina barn. Genom förbättringar i föräldraförsäkringen gavs familjerna möjlighet till planerad ledighet med barnen till dess de fyllt 8 år. Denna möjlighet tas nu bort och ersätts av två kontaktdagar per år från det år barnet fyller 4 år till dess det fyllt 12. Samhället vet alltså bäst hur föräldrarna skall umgås med sina barn. Inte ens löftet att dra tillbaka propositionen om BB-avgiften har Sten Andersson uppfyllt. Centerpartiet vill enligt sitt reformprogram införa vårdnadsersättning med 24 000 kr. per år och familj. Detta medger, anser vi, ökad valfrihet för barnfamiljerna. 2 000 kr. per månad ersätter den inkomstförlust som uppstår om en inkomsttagare med ca 90 000 kr. i årslön minskar sin arbetstid till 75 Jo. Detta medför betydligt större utnyttjande av denna tjänstledighet och ett större utrymme för tid tillsammans med barnen. Vårdnadsersättningen ger också en erkänsla i form av pengar till de föräldrar som själva väljer att klara sin barnomsorg. En beskattad ersättning som ger underlag till sociala förmåner för hemarbetande ser vi som en möjlighet till omfördelning mellan barnfamiljerna och därmed också en regional utjämning. Genom att värdesäkra skattereduktionen till på sikt 6 000 kr. ser man till att den bibehåller sitt värde. Via förändringar i statsbidragssystemet ger vi kommunerna ökad möjlighet att satsa på alternativa barnomsorgsformer som blir billigare och därmed ger fler barn möjlighet att utnyttja den kommunala barnomsorgen. All barnomsorg värderas då lika. Samtidigt ges alla de föräldrar som vill — det är många som vill, och de finns även bland socialdemokraterna — i stor utsträckning möjlighet att välja mellan det tillskott vårdnadsersättningen erbjuder och förvärvsarbete på heleller deltid. Genom tjänstledighet i tre år, som vi också vill införa, ger vi småbarnsföräldrarna möjligheter att välja detta alternativ, men den reformen innebär dessutom många möjligheter att förändra den nuvarande situationen, som föräldrar tvingats in i. Kommunernas stora kostnader via socialbidrag kommer att minska med ett införande av en vårdnadsersättning. Det kan inte vara rimligt att lönen ej skall räcka till att försörja en familj. 1984 tog staten exempelvis in 13 miljarder kronor i moms på livsmedel. Vi har i dagsläget med 23,46 I sannolikt västvärldens högsta matskatt. Denna skatteintäkt borde rimligtvis kunna finansiera en återbäring i form av ökning av matsubventionerna. Detta skulle gynna alla barnfamiljer. I centerns socialpolitik och familjepolitik slår vi vakt om de grupper socialdemokraterna lämnat därhän. Hemarbetande med småbarn måste få del av samhällsstödet för sin vårdinsats, hemarbetande måste kunna känna samhällets solidaritet. Vårdnadsersättningen, utbyggd tjänstledighet, flexibla lösningar på barnomsorgen i kommunerna, ökade möjligheter för privata initiativ, förändringar i statsbidraget till kommunernas barnomsorg att även omfatta deltidsförskola, förbättrade förhållanden för familjedaghemmen, bättre boendemiljöer är en del av det familjepolitiska reformprogram som centerpartiet driver. Med det åstadkommer vi ett barnvänligare samhälle, där kvinnor och män på lika villkor har råd att vara tillsammans med sina barn, när de så önskar. Socialdemokraterna har med sin familjepolitik visat på andra lösningar, där människors önskemål inte tillgodoses. Vi i centerpartiet har dragit konsekvenserna av den politik som i dag stressar sönder familjerna och ändå inte ger ekonomiskt oberoende. Vi har lärt av historien, vilket klart framgår av vår familjepolitiska motion och våra övriga motionsförslag, som ger effekter för barnfamiljerna. Vi ger familjerna en reell valfrihet i barnomsorgen.

Herr talman! Om vi skrapar litet på ytan — en yta som kan förefalla välordnad och harmonisk — upptäcker vi snart många sociala problem och människor i svårigheter — ja, t.o.m. i elände. Därför måste vi konstatera att tiden för sociala reformer inte får vara förbi. Villkoren för det reformarbetet är däremot förändrade. Det handlar nu nästan uteslutande om att omprioritera resurser för att klara eftersatta grupper, samtidigt som de stora grupperna får finna sig i ganska kärva besparingar för att räta upp svensk ekonomi. Det är ett grannlaga arbete. Ingen kan berömma sig av att helt undvika misstag i det arbetet, även om viljan är den allra bästa. Jag vill här med några exempel ta upp socialdemokratins sätt att hantera dessa frågor. Summan av den genomgången blir att tilltron till socialdemokratins sätt att hantera svåra socialpolitiska avvägningar allvarligt har rubbats. Det första exemplet gäller naturligtvis familjepolitiken. Jag skall här inte ännu en gång gå in på regeringens avsaknad av idéer om hur barnfamiljernas ekonomi långsiktigt borde förbättras eller hur skatteoch bidragssystemet borde reformeras. Jag vill i stället fästa uppmärksamheten på de svåra sociala problem som bristerna i barnomsorgen innebär. Här råder ju stor brist på platser. Det betyder att tiotusentals barn i förskoleåldern inte får den omsorg och tillsyn som de skulle behöva. Många föräldrar går med ständig oro för hur barntillsynen skall kunna ordnas. Det märkliga i den här situationen är att regeringen inte till varje pris försöker komma till rätta med problemet. Problemet kan man inte lösa — som vi alla vet — enbart genom att ständigt skjuta till mer skattemedel. I stället måste man hitta vägar att bygga ut barnomsorgen, inom tillgängliga ekonomiska ramar. En sådan väg är att stimulera och uppmuntra till enskilda initiativ. Det har visat sig att daghem som drivs av föräldrakooperativ och ideella föreningar blir billigare, utan att kvaliteten för den skull försämras. Dessutom innebär förekomsten av alternativa barnomsorgsformer att valfriheten ökar för barn och föräldrar. Men i stället för att söka få till stånd fler platser med oförändrade resurser förhindrar regeringen att sådana initiativ kan förverkligas. De som vill ta eget ansvar förlöjligas. De som offrar tid och riskerar egna pengar för att förverkliga sina idéer hälsas inte välkomna utan skräms bort. Varför skulle någon ha förståelse eller respekt för denna inställning? Barn och föräldrar kan ju inte känna någon sådan respekt. De missar ju möjligheterna att få tillgång till fler platser. De som arbetar inom barnomsorgen kan inte känna någon sådan respekt. De missar ju arbetsmöjligheter och stimulansen när det gäller att kunna få pröva egna idéer. Ansvariga kommunalmän kan inte känna någon sådan respekt. De sätts ju under förmyndare, trots att de står för den större delen av finansieringen. Ingen skattebetalare kan känna någon sådan respekt. Denna inställning leder till att skattemedlen inte används effektivt nog. Vem har egentligen glädje av socialdemokraternas njugga och avvisande inställning till enskilda barnomsorgsformer? Ingen, såvitt jag kan se. En liknande attityd märks beträffande ideellt drivna vårdhem inom äldrevård och missbruksvård. Socialdemokratiskt styrda landsting försöker få bort de enskilda vårdhemmen, som i dag ger bostad åt och god omvårdnad om många äldre. Den här inställningen märks också beträffande enskilda initiativ inom missbrukarvården. Ett graverande exempel är socialdemokraternas i Göteborg inställning till LP-stiftelsens verksamhet. Där hotar man att så fördyra verksamheten att LP-stiftelsen kanske måste lägga ned sitt rehabiliteringsarbete. Det innebär att kostnaderna rullas över till skattefinansierad rehabiliteringsverksamhet. Det är då värt att notera att av den mångmiljonomslutning som LP-stiftelsens rehabiliteringsarbete har — för att nu hålla mig till detta exempel — endast en bråkdel kommer från statliga eller kommunala anslag. Alla de miljoner som på frivillig väg samlas in för att hjälpa medmänniskor i nöd möts alltså inte bara med oförstående utan också med direkt motvilja av socialdemokraterna i Göteborg. Vad de som jobbar ideellt där kan hoppas på är ett regimskifte i samband med valet i höst. Ytterligare ett problem inom vårdsektorn är köerna i sjukvården. Också här väcker socialdemokraternas hantering av frågan förundran. Både för operationer i den slutna sjukvården och till läkarmottagningarna i öppenvården är det långa köer som oroar många vårdbehövande människor. Många ringer och skriver om sina erfarenheter i sjukvården. Det är oroande rapporter. Det handlar om människor som har bollats mellan olika läkare, om människor som mist den läkare som de förut haft som sin husläkare. Att korta köerna i sjukvården och ge rätt att få träffa samma läkare är inget lätt problem att lösa. Men ett krav borde man få ställa, nämligen att det inte ytterligare förvärras. Tyvärr har den s.k. Dagmarreformen skapat fler problem än den löst. Läkare som på sin fritid fungerat som husläkare för många människor har måst upphöra med sin verksamhet utan att någon någon annanstans har fått en förbättrad tillgång till läkare. Som jag började med att säga kan ingen berömma sig av att träffa alldeles rätt med förslag till omprioriteringar i ett ansträngt ekonomiskt läge. Just av det skälet bör man vara beredd att erkänna misstag när sådana är uppenbara. Den omläggning av statsbidragen till landstingens sjukvård som har skett och som inneburit att många privatpraktiker har måst slå igen sin verksamhet är ett sådant misstag. Ju förr detta erkänns, desto snabbare kan man gripa sig an arbetet på att hitta en bättre tingens ordning. Den händelse som skakat om tilltron till socialdemokratins hantering av sociala frågor mest är kanske ändå behandlingen av pensionärerna. Hur man än försöker slingra sig och förklara sig, står det nu alldeles klart att löftet som gavs till pensionärerna i valrörelsen 1982 om full värdesäkring för inträffade prisstegringar har brutits. Man kan uttrycka det så att socialdemokratin är skyldig pensionärerna 3 500 milj.kr. Det är nämligen skillnaden mellan vad pensionerna nu uppgår till och vad de skulle uppgått till vid full värdesäkring. Tilltron har inte skadats av att också pensionärerna avkrävs en viss återhållsamhet i syfte att sanera svensk ekonomi. Skadan uppkom genom att löften ställdes ut som inte infriades. En grupp som har rätt att hoppas på att de sociala reformernas tid inte är förbi är barn med olika handikapp och deras föräldrar. De kan verkligen sägas tillhöra Det glömda Sverige. De behöver allt det stöd som vi är mäktiga att ge. Av den anledningen har arbetet med en ny omsorgslag motsetts med stort intresse och med viss oro från handikapprörelsen. Förhandlingarna mellan regeringen och Landstingsförbundet har gått trögt. Ett tag hotades de — såvitt man förstår — direkt av kris. Nu har emellertid ett slags överenskommelse träffats, och socialministern har försäkrat att propositionsarbete pågår i syfte att få den nya lagen att träda i kraft den 1 juli nästa år. Så långt kunde allt vara gott och väl. Det är emellertid uppenbart att det lagförslag som regeringen nu överväger är en uttunning av det förslag som utredningen på sin tid lade fram. Vissa handikappgrupper kommer att ställas utanför. På min fråga till socialministern här i riksdagen för ett par veckor sedan, om regeringen kan tänka sig överväga en vidgning av kretsen handikappade, blev svaret ett raseriutbrott. Något verkar vara sjukt i den här frågan. Annars skulle nog inte Sten Andersson ha svarat på en hövlig fråga som han gjorde. Av den anledningen kan inte uppgifter om att Sten Andersson försöker lägga munkavle på handikapprörelsen viftas undan. Nu går nämligen rykten om att socialministern skulle ha hotat handikapprörelsen att dra tillbaka en proposition om ny omsorgslag för den händelse man från det hållet vågar kritisera dess innehåll. Det vore bra om socialministern kunde dementera att någonting i den vägen har förekommit. Anledningen till att rykten — som inte står att läsa i någon tidning och som inte kommer från någon middagsbjudning — om ett sådant hot inte bara kan tas som ett dåligt skämt är ju att socialministern har tillämpat det förut. Propositionen om en reformerad efterlevandepension, änkepensioneringen, drogs tillbaka efter kritik. Det var den gången välbetänkt, eftersom förslaget innehöll alltför många svagheter. Men bättre för en minoritetsregering är ju att förankra regeringsförslagen eller att förklara sig beredd att eftersträva förbättringar här i riksdagen. Tongångarna har varit desamma när det gällde föräldraförsäkringen. Om riksdagen dristade sig att ändra på något skulle kanske hela propositionen dras tillbaka. Till dessa erfarenheter kan läggas förra årets på det familjepolitiska området. Det saknades länge förslag över huvud taget från regeringspartiet. När det kom innehöll det många brister, som gjorde att riksdagen inte kunde ta ställning. Dit kan också räknas de egendomliga förslagen från i höstas beträffande barnbidrag till utlandssvenskar och reglerna för förlängt bidragsförskott. Det är litet för många konstigheter som har passerat revy inom det socialpolitiska området för att det bara skulle handla om något enstaka olycksfall i arbetet. Resultatet har blivit att tilltron till socialdemokraternas och den socialdemokratiska regeringens sätt att hantera ett nödvändigt reformarbete inom det socialpolitiska området tagit skada. Det är också, herr talman, ett gott skäl att befria socialdemokratin från fortsatt regeringsinnehav efter valet i höst.

Herr talman! Innevarande år är Världsungdomsåret, ett år då man särskilt skall uppmärksamma barnens och ungdomens villkor. Härom veckan kunde vi läsa den något häpnadsväckande rubriken i en av våra vanligaste tidningar: Ge barnen rösträtt! För oss inom vänsterpartiet kommunisterna är varje år ett barnens och ungdomens år, då vi försöker, inte bara i riksdagen utan runt om i bostadsområdena, i skolorna, på fritids och på dagis, bevaka barnens rättigheter. Vad är det som är mest grundläggande för det stora flertalet människor i ett samhälle som det svenska? Det ena är att ha arbete, att ha en självständig försörjning. Det andra är att ha en reell möjlighet att påverka den samhällsutveckling som styr ens liv. Båda dessa ting, herr talman, är hörnstenar inom arbetarrörelsens klassiska idévärld. Vi vet att dessa ting för flertalet ännu är fjärran. Arbetslösheten ökar, miljöförstöringen fortskrider, individualismen får företräde framför socialismens kulturarv. Maktlösheten sprider sig och påverkar också direkt och indirekt barnen och ungdomen. De påverkas indirekt genom att föräldrarna får försämrad ekonomi på grund av höjda matpriser, hyror, reseavgifter osv. eller det värsta gisslet arbetslösheten, med därmed sammanhängande negativa sociala och för familjen svåra konsekvenser. Det sker en direkt påverkan genom att också barnen och ungdomen förvägras möjligheten att rent konkret kunna påverka sin vardag och samhällsutvecklingen. Skulle vi, herr talman, ge barnen ”rösträtt” skulle samhället se annorlunda ut. Barn är kloka människor, med en mycket rik erfarenhet av de vuxnas vansinnigheter. Jag vill sammanfatta vpk:s krav för barnen och ungdomen i sex punkter: Rätten till en ljusnande framtid utan krig. Rätten till bra bildning och fostran. Rätten till ett rikt kulturarv. Det finns mycket att säga om samtliga dessa tidiga arbetarrörelsekrav — jag skall bara ta upp några av dem. Flera har redan berörts, andra kommer att kommenteras. Men de ingår i en politik där maktfrågorna sätts i centrum, där barnens bästa och därmed också barnfamiljernas bästa i vid bemärkelse satts i centrum för en lösning. Var de borgerliga partierna står i dessa frågor vet vi. I går kunde vi höra Ulf Adelsohn, Bengt Westerberg och Thorbjörn Fälldin tala om ekonomin i ordalag som stramhet, krigsmedvetande, kärvhet och återhållsamhet, i samma andetag som de försäkrade att vi barnfamiljer skall få det bättre. I dag har vi hört Ingegerd Troedsson, Karin Israelsson och Ingemar Eliasson diskutera vilka åtgärder de anser vara bäst. Då kommer man åter in på vårdnadsbidraget. De sociala insatser som hittills har gjorts talar man mycket litet om. Man förlitar sig på att vårdnadsbidraget i stort sett skall lösa alla problem. I detta sammanhang vill jag ställa en enkel fråga till de borgerliga ledamöterna här i dag: Ett vårdnadsbidrag på t.ex. 24 000 kr., vilka kommer detta att drabba? Jo, det kommer att drabba kvinnorna i första hand. Det kommer att innebära att man förvägrar dem rätten till arbete, att man förvägrar dem rätten till ekonomisk självständighet, att man bortser från att t.ex. 60 Jo i Stockholms förorter faktiskt är ensamstående. Dessa grupper bortser man totalt från. Apropå detta kunde vi i går också läsa om centerns nye koalitionspartner kds program när det gäller familjepolitiken. Av det programmet framgår att man med lagstiftning skall prioritera familjen som samlevnadsform. Ensamstående göre sig alltså icke besvär. En huvudpunkt i programmet är att barn skall få rätt att gå i vilken skola de vill, underförstått att Maranataskolor skall inrättas med skattemedel, osv. Abortfrågan, en för kvinnofrigörelsen oerhört viktig fråga, skall vi över huvud taget inte ta in i sammanhanget. När det gäller denna fråga vet vi var kds står, vi vet även var många centerpartister och moderater här i kammaren står i denna fråga. Det är alltså, herr talman, skrämmande perspektiv som öppnar sig vid en borgerlig valseger — skrämmande för barnen och skrämmande för familjerna. Belysande är därvidlag vad Thorbjörn Fälldin i gårdagens debatt sade om sociala förmåner. Det är, herr talman, ingen förmån för barnen att få en trygghet i vårt samhälle, det är en rättighet! Nog om detta. Vi är från vpk:s sida starkt kritiska också mot socialdemokraternas politik när det gäller familjerna. Om vi då tar fasta på begreppet ekonomisk trygghet så visst är det, Sten Andersson, mycket uppmuntrande att få brev från socialdemokraterna. Jag tycker att socialdemokraterna borde ägna sig mindre åt att skriva brev och mer åt att bedriva realpolitik. Det tycks ha gått litet grand av mode i att skriva brev. Det gör man ju också i Stockholms stadshus — Stockholms kommun är den kommun jag tillhör. Men när Inger Båvner skickar brev till den som har hand om gatorna, det handlar om att vi har snö på gatorna, glömmer hon att det är John-Olle Persson som håller i pengarna och som skulle kunna åstadkomma förbättringar härvidlag. Dessutom betyder ett brev tillnärmelsevis inte lika mycket för barnfamiljerna som att kunna köpa mjölk litet billigare — det har flera talare varit inne på. Jag förutsätter att Sten Andersson vet vad en liter mjölk kostar. Men hur är det med allt det övriga — stövlarna, kläderna, dagisoch fritidsavgifterna, listan kan göras oerhört lång? Vad som krävs är reella förbättringar, generella åtgärder, sex timmars arbetsdag med bibehållen lön, borttagande av momsen på mat, en utbyggnad av den offentliga verksamheten, bättre barnbidrag, osv. Det skulle både på kort och på lång sikt vara betydligt bättre än ett och annat brev. Sedan vill jag beröra rätten till en bra fostran och utbildning.

Vi kördes ut under mottot ”Tysta som muren — ändå censuren”, men vi åstadkom ändå genom den omfattande rörelsen avsevärda förbättringar i vad gällde daghemsoch fritidshemsutbyggnaden. I dag ser vi planerna på dagis och fritids skrotas i kommun efter kommun. Vi får, återigen, höra Sten Anderssons kollega i stadshuset, Inger Båvner, förtvivlas över John-Olles uttalanden om inskränkningar. Men det hjälper inte. Barnomsorgen skall skäras ned. Platser skall dras in. Bara i min egen stadsdel, Söder i Stockholm, skall åtminstone tre fyra dagis och fritids försvinna. Sardinburkspolitiken skall tillämpas, dvs. fler barn skall skrivas in på samma avdelningar. Personaltätheten är för stor, menar man, vikarietäckningen för omfattande, osv. Och nu under vintern försvinner de s.k. skoltimmarna — dvs. den tid som går åt för att personalen vid fritidshemmen skall kunna följa sina ”ettagluttare” till skolan tidigt mörka morgnar över kraftigt trafikerade gator. Det här är vardag, herr talman! Vardag är också att vi i skolorna får se försämrade skolluncher, vi måste åter, som på 1940 och 1950-talen, skicka. med barnen mellanmål. Vi måste börja betala t.o.m. förstaklassarnas böcker. Vi tvingas åse att en nyfattigdom breder ut sig, som innebär att en ny ”kultur” utvecklas, där ungarna går i ”gympaskor” mitt i vintern, därför att barnbidraget inte räcker. Och allt fler barnfamiljer tvingas uppsöka socialvården: hyran är för hög, matkostnaderna för stora och reallönerna sänkta! Vi vill alltså ha en annan politik. Det är kommunerna som sköter om dessa saker, men kommunerna behöver statsbidrag. Och statsbidragen måste utformas så att de innebär en verklig stimulans att bygga ut barnomsorgen, förbättra kvaliteten, återinföra de tidigare bindande normerna för personaltäthet osv. Vi har, herr talman, avsatt erforderliga miljoner för detta ändamål. Det är dyrt, det är vi medvetna om, men det är en fråga om prioritering. Så till sist några ord om de övriga rättigheterna. Sten Andersson har tidigare ägnat sig åt rätten till en bra miljö. Här gäller det inte bara det faktum att än i dag parkeringsplatser prioriteras framför dagisplatser, att än i dag friska män planerar för friska män med bilar till nackdel för barnen och andra svaga grupper, utan det gäller också frågan om den miljö som har vuxit fram i vårt samhälle. I ett brev till alla partiledare har Veronica Wikholm, som har forskat och skrivit om dessa frågor, framhållit: Varje nyhet är var för sig ett nödrop om att något är galet. När ett barn föds i dag är det redan påverkat av miljögifter. Påverkan på de ofödda barnen och riskerna för alla övriga barn borde höra till de problem vi diskuterar mest. Så är det inte. Oftast diskuteras de s.k. tunga ekonomiska, och i går utrikespolitiska, frågorna, och de diskuteras som om de inte berördes av miljöhoten. Och ändå är den påverkan som sker på miljön ett hot mot alla människor och mot hela samhällsekonomin. Veronica Wikholms brev till partiledarna borde fungera som en väckarklocka — en väckarklocka som manar alla, inte bara socialdemokraterna, att värna om barnen och miljön. I en rad motioner och i en särskild motion om Veronica Wikholm kräver vi en rad åtgärder på det här området. Till sist några ord om barnen och kulturen. Ett samhälle utan ett rikt kulturliv är ett fattigt, ja, odemokratiskt samhälle. Ett samhälle där man inte satsar på barnen och kulturen är inne på fel väg. Kulturen omfattar både det som varit och det som skall komma, för framtiden finns redan här — nuet är framtidens historia. Inte heller kulturen kan ses isolerad från samhällslivet i övrigt, och inte minst gäller detta barnen, ungdomen och kulturen. Jag nämnde tidigare att nya kulturer vuxit fram — fattigdomskulturer i mode och liknande, nödvändiggjorda av åtstramningspolitiken. Lika allvarligt är att de kommersiella krafterna tagit strupgrepp på barnoch ungdomskulturen — krafter som hotar yttrandefriheten och demokratin, krafter som manifesteras i moderatungdomarnas ”satsa på dig själv”. Det måste, herr talman, vara en av arbetarrörelsens absoluta viktigaste uppgifter att på alla sätt bekämpa denna okultur. Satsa på biblioteken, på teater, dans och musikverksamhet! Satsa på framtiden — satsa på barnen!
Herr talman! Jag vill bara något kommentera Eva Hjelmströms påståenden om barns rättigheter. Jag anser att den främsta rättigheten för barnen bör vara den att kunna umgås med sina föräldrar. Det är just de ensamstående föräldrarna som vi med vårt vårdnadsersättningsförslag har tänkt på. Det skulle ge en möjlighet för dessa, som ofta är heltidsarbetande, att avstå från 25 90 av sin arbetstid. De skulle då få ersättning genom vårdnadsersättningen. Därmed skulle de också kunna ge denna tid till barnen. Detta tycker jag är ett skäl som talar mycket starkt för vårdnadsersättningen. Jag tror också att Eva Hjelmström är medveten om den situation som småbarnsföräldrar befinner sig i, där ofta bristen på tid och ork med barnen är det avgörande för den mycket arbetsamma situationen. Det är just möjligheten att få mera tid för barnen som vi med vårt förslag vill komma fram till.
Herr talman! Vem kan försörja sig på ett vårdnadsersättningsbidrag i dagens samhälle? Det är fullständigt omöjligt. Ett vårdnadsersättningsbidrag innebär helt enkelt en återgång till den gamla politiken att kvinnorna skall stanna hemma vid spisen och sköta man och barn. Samhället är inte så konstruerat i dag att man kan leva på 24 000 kr. om året. Det är helt omöjligt. Bortsett från detta tillhör vi också dem som driver kravet att föräldrarna, vare sig de är ensamstående eller bor i familj, skall få mer tid över för sina barn. Där anser vi att sex timmars arbetsdag med bibehållen lön är den absolut bästa lösningen. För barnen betraktar vi en daghemsplats som avgjort bättre än att de skall gå hemma med en missnöjd förälder. På daghemmen får de kontakt med andra barn, och där kan de få en helt annan fostran, som uppenbarligen stämmer bättre överens med våra idéer än med centerns, moderaternas och folkpartiets.
Herr talman! Jag har aldrig sagt att vårdnadsersättningen skall vara en hel lön. Om det hade varit meningen att den skulle ersätta en yrkesinkomst, då hade inte beloppet varit 24 000 kr. Detta innebär en möjlighet att utnyttja sex timmars arbetsdag. Den möjligheten skulle därmed kunna tas till vara. Det finns absolut inte något krav att man skall återgå till enbart hemmaarbete, bundet till vårdnadsersättningen, men vårdnadsersättningen ger också en möjlighet för den som så önskar att vara hemma och klara sin barnomsorg själv.
Herr talman! Om man verkligen vill förbättra för barnfamiljerna, är det då inte bättre att bygga ut barnomsorgen? Nu talar man från centerns, moderaternas och folkpartiets sida om valfrihet, men faktum är att den inte existerar. Det är i Stockholm köer på flera tusental barn till dagis och fritids. Är det valfrihet i dagens läge? Först när barnomsorgen är utbyggd kan man börja diskutera valfriheten. Men så är inte fallet i dag. Hundratusentals barn runt om i landet köar och skulle gärna vilja komma in på dagis och fritids. Man vill förbättra. Ja, då kan man också satsa på höjda barnbidrag och, som jag framhöll tidigare, sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Detta är reella åtgärder. Kvinnan skall inte som i dag tvingas arbeta deltid på grund av samhällets konstruktion. Den kategori som centerns och de borgerliga partiernas förslag gynnar är byrådirektören, som är gift och bor i villa i Lidingö. Det är inte den ensamstående morsan i Botkyrka.

Herr talman! Samma gamla reaktionära högerparti som då pappa var liten, säger socialministern. Det var ett intressant konstaterande. Det är alltså reaktionärt att försöka arbeta för valfrihet. Det är alltså reaktionärt att ta ansvar för statens finanser och inte skjuta upp detta till morgondagen, till våra barn och efterkommande. Det är alltså reaktionärt att försöka inrikta insatserna på områden där de bäst behövs, för t.ex. de barnfamiljer som inte har tillgång till den dyraste barnomsorgsformen, för dem som lever i små omständigheter, för dem som har låg föräldrapenning. Det är alltså reaktionärt att arbeta för en tillväxt som kan ge också de arbetslösa jobb. Däremot, herr talman, är det inte samma gamla socialdemokrati som när pappa var liten, och det är att beklaga. För socialdemokraterna tycks, trots sina stolta traditioner till försvar för de små i samhället, i dag arbeta i rakt motsatt riktning. Den förda politiken gör den enskilde alltmer beroende av statsmakternas välvilja, den minskar valfriheten och bäddar för den ransonering med plånboken som man samtidigt säger sig vilja motverka. Solidariteten med de socialistiska idealen är i dag tyvärr större än solidariteten med dem som skulle ha behövt vårt stöd och större än hänsynen till vad människorna själva önskar och vill. För oss är det väsentligt att verkligen underlätta för familjerna att ta sitt ansvar — att kunna leva på sin inkomst. Vi föreslår betydande besparingar — men vi gör det öppet och ärligt, vi smusslar inte, och vi kommer inte med tomma vallöften, som vi sedan tvingas bryta. Vi gör det av omtanke inte minst om den sociala tryggheten. Det är bättre att i tid göra de besparingar som behövs än att längre fram tvingas till dramatiska besparingar som får svåra följder också för de allra viktigaste sociala behoven. Socialministern förde fram vallöftet när det gäller sjukförsäkringen. Ja, det är väl det enda vallöfte man hittills uppfyllt. Men Sten Andersson är dåligt påläst. Gör man som vi föreslagit, innebär det inte att de offentliganställda sitter i orubbat bo. Självfallet är det en regerings skyldighet att i så fall se till att det genom avtalsförhandlingar blir likartade förhållanden — en kraftfull regerings skyldighet, skulle jag kanske säga. Verkligheten är också den att med våra förslag till besparingar, tillsammans med våra förslag om sänkta marginalskatter, blir effekten utomordentligt liten 1988. Den blir störst för de första sjukdagarna, dvs. 220 kr., och lägst för dem som har 30 sjukdagar eller mer, nämligen 80 kr.

Herr talman! De stora ordens tid är tydligen inne igen — att gå in på detaljer i förslagen vågar sig socialministern inte på. Vi har pekat på orättvisorna i barnomsorgen. Tydligt är att inte ens våra debattinlägg i kammaren i dag övertygar Sten Andersson om de svåra problem som barnfamiljerna i dag lever med, trots att socialdemokraterna påstår att de vänt utvecklingen åt rätt håll. Det är då skrämmande att man lämnar barnfamiljerna helt utanför de fördelar som detta skulle ha medfört. När vi före valet går ut och talar om för väljarna vad vi vill, redogör vi också för de förslag som innebär att vi tar ett ökat ansvar för budgetunderskottet i Sverige. De besparingar vi föreslår är inte av den arten att invånarna inte orkar bära dem. Vi tänker också omfördela resurser. De människor som bor i de kommuner som har de tyngsta kommunalskatterna drabbas ju orättfärdigt hårt av alla ytterligare skattepålagor. Där har socialdemokraterna inte visat någon solidaritet mot de svaga i samhället. Förändringarna i sjukförsäkringen drabbar var och en i förhållande till inkomsten. Den som har låga inkomster drabbas minst av besparingarna, medan alla de skatter som socialdemokraterna genomför drabbar alla likartat. Jag tror att väljarna inför detta val har behov av att få reda på vad socialdemokraterna vill. Det lärde man sig i samband med förra valet, då man inte fick några som helst besked. Socialdemokraterna riktar i dag en krigsförklaring mot oss. I det kriget är alla medel tillåtna — vi vet vad det innebär när socialdemokraterna engagerar alla sina organisationer. Vi har vana från den krigshets som vi fick utstå i början av 1980-talet, när det riktades beskyllningar mot oss för att vi medvetet försämrade villkoren för människorna. Jag tycker att Sten Andersson skall ge sig tid att läsa våra förslag och göra en sammanställning av dem för att se hur den enskilde kommer att drabbas av förslagen i stället för att rikta en krigsförklaring mot oss utan att kunna bygga på ett material som har någon grund i verkligheten. Jag tror att detta skulle ge socialministern en ganska bra läxa.

Herr talman! Sten Anderssons inlägg formade sig ju till ett eko av gårdagens debatt. I stället för att söka lägga till rätta och diskutera i sak i syfte att kanske uppnå enighet, blåser han till strid över hela linjen, men samtidigt beklagar han — precis såsom i går skedde på regeringshåll — med falskt skorrande stämma att så sker. Någon seriös debatt väntar jag mig inte när Sten Andersson är i farten —i varje fall inte när han kommer uppi en talarstol. Det är demagogi från början till slut, men jag skall ändå göra ett försök att korrigera hans beskrivning av besparingsförslaget när det gäller sjukförsäkringen. Det är säkerligen så, Sten Andersson, att den aviserade besparingen förorsakade oss problem, kanske t.o.m. förlusten i 1982 års val — det är aldrig populärt att presentera besparingsförslag. Men tror Sten Andersson att väljarna, om de fått reda på det, hade uppskattat att regeringen skulle urholka pensionerna på det sätt som sedan skedde efter valet? På den punkten ”hummades” det inte ens från socialdemokratins sida — man var tyst, knäpptyst. Men naturligtvis ruvade man redan då på tanken att bryta det löfte man gett pensionärerna. Det är inte fråga om någon klasslagstiftning när man föreslår besparingar i sjukförsäkringen. Det blir samma sänkning för alla grupper. Vad parterna sedan väljer att förhandla om när det gäller det som skall ligga ovanpå den grundtrygghet som försäkringen ger är deras sak, och de skall ha den rätten. Att så sker bekräftas av det avtal som nyss ingåtts mellan SAF och PTK. Parterna avgör hur utrymmet skall användas. Om man väljer att utnyttja utrymmet för att förbättra sjukersättningen, betyder det att det inte står till förfogande för att förbättra lönen eller andra anställningsförmåner. Vi menar att parterna skall ha denna valfrihet; regeringen eller riksdagen skall inte blanda sig i det. Det är också så att den besparing som enligt vårt förslag uppkommer i sjukförsäkringen är mildare än t.o.m. en skattehöjning som bensinskatteförslaget innebar, långt mildare än momshöjningen och bara en bråkdel av den urholkning som devalveringen förorsakade i familjernas ekonomi. Men detta talar regeringen tyst om. Skillnaden mellan oss, herr socialminister, är att vi ger besked i förväg. Vi litar på argumenten i våra förslag, medan socialdemokratin väljer att tiga still och sedan bryta sina löften. Jag tror att väljarna avslöjat er strategi därvidlag.

Herr talman! Jag kan hålla med Sten Andersson i hans kritik mot borgarna. Deras politik är cynisk, en politik präglad av hyckleri. Men jag efterlyser samtidigt en kommentar till vad jag tidigare framhöll, nämligen att Sten Anderssons parti ställer upp på återhållsamheten i ekonomin. Man sätter företagens export och företagens miljardvinster framför förbättringar för de breda grupperna — barnfamiljerna och pensionärerna. Man ställer sig bakom kraven runt om i kommunerna och landstingen på nedskärningar, fördyringar och försämringar för de breda löntagargrupperna. Vänsterpartiet kommunisterna lyckades i höstas delvis driva igenom en viss återhållsamhet i vad gäller hyrorna, men fortfarande kvarstår risken för hyreshöjningar. Matpriserna stiger kontinuerligt, och barnbidragen håller inte alls den förbättringstakt som krävs för att kompensera dessa ökningar. Socialministerns parti ställer sig på skatteområdet bakom en enligt vår mening orättvis fördelningspolitik, där det fortfarande är de mest gynnade som främjas. Man ställer sig bakom en politik som inneburit att kommunerna —bl.a. Stockholms kommun, som jag pekade på tidigare — inte bara drar ned på utbyggnaden av barnomsorgen utan t.o.m. går så långt att de börjar diskutera nedläggningar, samtidigt som köerna växer. Man ställer sig i vad gäller barnomsorgen återigen bakom en politik som innebär att kvaliteten får stå tillbaka. Man vill inte längre ha några bindande normer på det området. Man står vidare bakom en politik som innebär att landstingen rustas ned och att pensionärerna får det sämre genom att hemservice och liknande sätts åt sidan. Allt detta sker samtidigt som Volvo och andra storföretag kammar hem jättevinster. Vi kan inte acceptera detta.

Herr talman! Jag förstår så utomordentligt väl att socialministern förbehåller sig rätten att hellre diskutera förhållandena i USA än förhållandena i socialdemokraternas Sverige. Jag förstår också varför socialministern med sådan förkärlek uppehåller sig vid sjukpenningen. Det är, som jag sade, det enda vallöfte som socialdemokraterna inte har brutit. Det kanske hade varit till fördel för svenska folket, om man i stället hade brutit det vallöftet och gått in för den modell som de borgerliga företrädde. När det gäller statsbidragen till kommunerna så försök inte, socialministern! Också ni skär ned på statsbidragen, men ni gör det genom att smussla med inflationen. Statsbidragen till barnomsorgen och till äldreomsorgen kommer i år att minskas med reellt 10 26. Innebär det att kommunerna skall skära ned verksamheten i motsvarande omfattning? Naturligtvis utgår också ni från att kommunerna är fullt kapabla att göra de omprioriteringar som behövs. Låt oss nu, herr talman, inte tala om Amerika utan om Sverige efter valet. Vad kommer att hända om socialdemokraterna vinner valet? Vad kommer socialdemokraterna att tvingas gå med på för att kunna få vpk:s röster? Ännu högre skatt? Ja, med all säkerhet. Ännu högre inflation? Ja, med all säkerhet, därför att höga skatter leder till hög inflation. Vi kan se i SPK:s redovisning att 3 20 av inflationen under de två senaste åren beror på just höjda skatter. Det betyder för en genomsnittsfamilj en real standardförsämring på 3 000 kr. Ännu fler devalveringar innebär ytterligare en real standardförsämring på åtskilliga procent. Alla dessa besparingar drabbar slumpvis. Kommer socialdemokraternas politik att innebära att man fattar beslut om ytterligare lån i AP-fonderna till ännu lägre ränta än hittills för att få ned räntan på statsskulden? Kommer socialdemokraternas politik att leda till ännu mer socialbidrag, ännu mer packade daghem? Jag håller med Eva Hjelmström om att er politik bäddar för att daghemmen blir något av sardinburkar. Ni kommer inte att ekonomiskt kunna klara det på annat sätt. Vad vi vill är att göra besparingar för att sanera landets ekonomi. Det är alldeles riktigt. Men samtidigt vill vi genomföra skattehöjningar, som gör det möjligt för fler att kunna klara sig på sina inkomster utan att behöva inkomstprövade bidrag. Vi vill ha systemförändringar. Det är också riktigt. Men det skall ske genom att vårdpengen följer den sjuke, skolpengen eleven, barnomsorgspengen barnen. Vi tar vara på de fattiga och små, även när de inte vill leva upp till de socialistiska idealen. Slutligen skulle jag vilja instämma med socialministern i ett avseende, nämligen i det som var slutet på hans annons: Det är viktigt att barnen har det bra, för om inte barnen har det bra, då blir ingenting bra. Barnen är det viktigaste vi har. Därför behövs det en annan regering.
Herr talman! Till skillnad från socialministern skall jag börja med att svara på en fråga som han ställt till oss. Svaret är att vi inte överväger något avtalsförbud. Tvärtom vill vi upprätthålla parternas rätt att själva avtala fritt och utan inblandning. Vi gör inte som den socialdemokratiska regeringen, vi hotar inte med inskränkningar i avtalsfriheten, om det uppkommer bekymmer. Parterna skall ha friheten att ovanpå den grundtrygghet som statsmakterna tillförsäkrar medborgarna avtala om förbättringar. Parterna avgör själva om dessa förbättringar skall läggas på lönen, semestern, sjukersättningen eller på något annat. Det valet har, som bekant, mellan olika kollektiv utfallit litet olika. Det är anledningen till de skillnader som nu finns. Socialministern väljer att underhålla kammaren med prat. På annat sätt kan inte hans anföranden betecknas. Finns det möjligen, landets socialminister, någon socialdemokratisk politik på det socialpolitiska området att referera till eller beskriva? Vad vill socialdemokraterna uträtta på det socialpolitiska området? Vad tänker socialministern göra för att t.ex. korta köerna i vården, för att korta köerna i barnomsorgen, för att stimulera de ideella och frivilliga initiativen i missbrukarvård och äldrevård, för att ge de äldre på långvården en mänskligare tillvaro, för att förbättra barnfamiljernas ekonomi på sikt? Och vad har ni för planer när det gäller de handikappade barnen? Är det så här det skall låta i fortsättningen, att socialdemokraterna talar om allt elände som finns i andra länder, företrädesvis i USA? Det vore väl på sin plats att socialministern upptäckte att det finns sociala problem i det här landet och att det är socialministerns uppgift att hantera de problemen på ett sådant sätt att de undanröjs eller åtminstone inte förvärras. Då skulle kanske så småningom respekten för landets socialminister växa fram, t.o.m. när han tar till orda i en talarstol. Till slut: Hur var det nu med överläggningarna med handikapprörelsen? Har socialministern försökt att lägga munkavle på handikapprörelsen när det gäller omsorgslagen? Är det så att socialministern inte vill ha någon öppen kritik mot den proposition om omsorgslagen som så småningom kommer att läggas fram? Det är möjligt att vi kommer att tycka att det är en bra proposition, men vi vill naturligtvis ha en öppen diskussion om detta. Vågar socialministern tala och diskutera om detta öppet, eller är det en tystnadens konformism som ni eftersträvar?

Herr talman! Sten Andersson är mycket ordrik och beskriver levande hur det ser ut i USA, men han ger sig inte tid att gå ut och titta i Sverige och se hur vi har det när det gäller vår sociala välfärd och när det gäller de brister som vi påtalat i dagens debatt. Det är alltför näraliggande och konkret och kunde ge uttryck för vad socialministern tänker göra i dessa avseenden. Man får en föreställning om att sjukförsäkringssystemet i dag är solidariskt och heltäckande. Så är faktiskt inte fallet. Deltidsanställdas och skiftarbetandes sjukförsäkringsförmåner är inte solidariskt utformade. Från riksdagens sida har till socialministern och regeringen uttalats att man skall se över den problematiken. Det har man emellertid inte gjort. Man nämner den över huvud taget inte i den debatt som pågår. Från socialministerns sida sträcker sig inte solidariteten till hemarbetande. Deras sjukförsäkringsförmåner skall i stället privatiseras. Man skall som hemarbetande av egna medel tillförsäkra sig en ersättning vid sjukdom. Gruppen hemarbetande ingår inte i den solidaritetsgrupp som socialministern påstår sig ha. När det gäller hemarbetande med barn tycker han inte heller att det är solidariskt att de skall få del av det statsbidragssystem som i dag avser ett fåtal av landets barn. Så långt vill han inte sträcka sig när det gäller solidariteten. Han åker till USA och tittar på privata daghem och speglar en bild av att Sverige är mycket bättre. Vi är bra på barnomsorg, men vi kan bli bättre med privata inslag. Med andra lösningar kommer vi också att hitta en bra barnomsorg för föräldrarna och för barnen — det är det vi vill. Varför är socialministern så rädd för det? I dag är det 0,1 20 som har löst barnomsorgen med kooperativa lösningar, som utgör ett bra alternativ, ofta privat. Det är ingenting att vara rädd för. Så snabbt sker inte förändringarna. Vi måste vara solidariska med dessa grupper. Ser man rent ekonomiskt på vad som har hänt med exempelvis den skattereform som centern var med om, finner man att den förlorat sitt värde genom de förändringar som socialdemokraterna genomfört. Denna värdeförsämring är betydligt större än den försämring som en enskild skulle drabbas av med förändringar i sjukförsäkringen. Det är den faktiska verkligheten, och den bör också socialministern vara medveten om när han går ut så väldigt hårt mot förslaget. Jag skulle också vilja, och många med mig, höra vilka vallöften socialministern ger till barnfamiljerna och på vilket sätt han tänker komma till rätta med deras svåra situation.

Herr talman! Jag tänker tala om vad som skulle hända med landets handikappgrupper om moderaterna fick bestämma. Jag skulle hellre vilja tala om allt socialdemokraterna skulle kunna göra av förbättringar om vi fick ytterligare några år att reparera borgarnas ekonomiska ruin, men nu är hotet från högern mot landets handikappade så stort att t.o.m. det vi har i dag kommer att framstå som i ett rosenrött skimmer den dag moderaterna skulle få igenom sin systemförändring. Hur ser moderaternas verklighet ut? För det är väl i den dagliga verkligheten moderaterna hämtar idéerna till sina förslag — det brukar ju gå till på det sättet. Får jag se på dina vänner, så skall jag säga dig vem du är, säger ett ordspråk. Aldrig har det stämt bättre än på er. När jag läste moderaternas budgetförslag och såg deras vilja att förändra det här landet till ett skatteparadis för några få, medan övriga medborgare inte tycks existera, tänkte jag på detta ordspråk. Har ni glömt alla de andra? När jag sedan i går hörde Adelsohn, bekräftade han totalt att det i hans värld bara finns välbeställda människor. Inte med ett ord nämnde han sjuka, handikappade eller svaga grupper. Nog var det klart vems frihet han talade om. Moderaterna vill ha ett Sverige som fungerar som Café Opera — ett samhälle där de smartaste, de rikaste och de vackraste får företräde. Men vill folket ha ett sådant samhälle? Jag var häromdagen på en bio för att se Ronja Rövardotter med mina barn. Det var onumrerade platser, så det gällde att få en bra position i kön framför biografsalongens dörrar. Ve den som försökte gå före! Alla vaktade med den svenska rättvisans patos i ögonen noga sin plats. Först log jag litet åt det patos mina köande medmänniskor kände inför att det skulle gå rättvist till. Men plötsligt blev jag djupt allvarlig. Och hela min vrede över moderaternas livsfilosofi vällde upp inom mig. Vad är det moderaterna försöker lura på oss? Försöker de lura oss till att tro att just jag skall bli den där lyckosten som får framgång, att just jag skall bli den som före alla andra får inträdesbiljetten till Café Opera och alla andra ställen dit det svenska rättvisesamhället inte når? Med list och charm försöker de lura oss till att tro att det är just vi som skall bli vinnarna i deras samhällssystem. Men noga döljer de den enkla sanningen: Bakom varje vinnare finns en förlorare. Förlorarna talar inte moderaterna om, för de kan ju skylla sig själva. Nog skulle friheten öka för vissa grupper med moderaternas systemförändring. Men för alla dem som får försämrade möjligheter och som får betala de välbeställdas skattesänkningar utan att få någon hjälp själva minskar friheten. Är det så svårt att förstå? För mig som är uppvuxen i en familj med en mor som var svårt handikappad är vetskapen om frihetens beroende av andras solidaritet självklar. Exakt i samma takt som det svenska välfärdssamhället byggdes ut och skatterna höjdes ökade vår familjs frihet högst påtagligt. Färdtjänst, hemhjälp, tekniska hjälpmedel — varje reform gjorde det möjligt för oss att mer och mer röra oss i samhället som andra människor. Att rättvisa och solidaritet måste finnas för att alla skall få frihet är så fullständigt självklart att det känns löjligt att säga. Men tyvärr behövs det sägas nu, om och om igen. I Ulf Adelsohns tal fanns inte orden solidaritet och rättvisa med. I stället sade han att socialdemokraterna vill rida på avundsjukans höga visa. I moderaternas Sverige har rättvisa blivit avundsjuka. Den systemförändringen tror jag inte att landets handikappade vill vara med om. När jag stod i biokön till Ronja Rövardotter kände jag: Aldrig i livet att moderaterna kan lura detta folk, som känner rättvisan ända in i märgen! Jag stod här först, ställ dig efter mig! Sådan blir reaktionen oavsett vem du är — kösamhället skall gälla för alla. Och vad skulle vi säga om den som har pengar fick köpa sig före i sjukhuskön? Jag hör redan det ramaskri som skulle utbryta långt nere i det svenska folkdjupet, när man med egna ögon fick se s.k. fint folk gå före i köerna. Och detta ramaskri av rättvisa skall vi vara rädda om. Det har blivit något av en symbol för den svenska folksjälen. Känslan för rättvisa sitter djupt. Den har vuxit fram i kamp mot det gamla överhetssamhället, där orättvisan var lag. Låt inte moderaternas PR-folk manipulera bort den känslan! Var och en kan pröva hur djupt detta rättvisepatos sitter. Köp en biljett till Ronja Rövardotter i morgon. Försök sedan tränga er före i kön för att få de bästa platserna. Gå sedan till systembutiken, låtsas som om det regnar och kliv ända fram till kassan, förbi hela kön. Gå därefter, om ni fortfarande lever, till sjukhuset och säg: Eftersom jag är direktör och har bankkonto i Schweiz, så skall jag faktiskt få mitt knä opererat före de där städerskorna. Pröva! Det viktigaste för landets handikappade och sjuka är den generella socialpolitiken. Den är den enda garantin för att levnadsnivån för handikappgrupperna skall kunna upprätthållas någorlunda, även i bistra tider. Och den är den enda garantin för att handikappade inte skall utlämnas till välgörenhet, frivilliga insatser och tycka-synd-om-mentalitet, något som på sikt skulle skapa mycket stora klyftor mellan befolkningsgrupperna. Men i motsats till andra medborgare är de handikappade alltid beroende av särskilda insatser, eftersom de har funktionsnedsättningar. I bistra tider är det alltid risk för att de särskilda insatserna stoppas upp därför att de uppfattas som förmåner. Därmed ökar klyftorna mellan handikappade och andra. Men egentligen handlar det inte om extra förmåner, som andra inte har, utan det handlar om att de handikappade genom extra stöd skall få samma utgångsläge som andra. När kallade Medelsvensson det en förmån att få köpa en dagstidning eller att få gå och lägga sig när han själv vill? Det är jut.ex. för att göra det möjligt också för synskadade att få läsa en tidning som vissa åtgärder, reformer, genomförs. Vad vill då de borgerliga göra? Jo, genomföra en hel rad försämringar i det stora trygghetssystemet. Moderaterna slår alla rekord. De vill sänka sjukpenningen, höja läkemedelsoch patientavgifter, ta bort statsbidrag till färdtjänst, minska statsbidrag till hemhjälp, ta bort bidragen till institutioner för psykiskt sjuka, ta bort bidraget till särskolorna, inskränka riksfärdtjänsten, säga nej till ekonomisk hjälp till hissinstallation, höja bostadskostnaderna, minska stödet till AMS — 60 26 av landets rörelsehindrade saknar arbete. Och kommunerna skall förstås inte få kompensera detta genom höjda kommunalskatter. Moderaternas oavbrutna hånande av den offentliga sektorn skulle, om deras politik genomfördes, bli en ekonomisk och social katastrof för handikappgrupperna. Moderaternas cynism är oerhört stor. Deras rundgångsprat må gälla vissa, högavlönade grupper, men absolut inte handikappade. Vad tjänar de på skattesänkningar? Klyftorna mellan friska och sjuka skulle öka enormt. Egentligen handlar det om att kasta ner landets handikappade i Ronja Rövardotters helvetsgap. Och efter det låter man Lion och Rotary stiga fram med ännu mer välmående män, som med ansikten lysande av välgörenhet kommer att kasta ut några rep över helvetsgapet för att rädda några av de hundratusentals sjuka och handikappade som ramlat ner. Så får vi åter ett samhälle där det blir synd om de handikappade, där attityderna snabbt förändras och där man blir snäll om man hjälper de handikappade. Ett sådant samhälle får vi i stället för ett rättvist samhälle där det inte finns så många att tycka synd om. Det skulle inte förvåna mig det minsta om någon moderat, trots rader av förslag om nedskärningar på det sociala området — nedskärningar som är särskilt inriktade på sjuka och handikappade, som ju mer än andra är beroende av service och som dessutom inte kan kompensera sig genom sänkta skatter — skulle gå upp i debatten och säga: För de svårast handikappade vill vi så väl. Det kanske de gör. Men då förstår de ingenting av hur det är att bli utsatt för välgörenhet, för utpekning. Har moderaterna någonsin känt förnedringen? Det är nämligen roligare att ge än att ta. Det var moderaternas förfäder som kom med nådegåvorna på julafton, och det var mina förfäder som tog emot dem. Det var ur sådana upplevelser som arbetarrörelsen skapades. Har ni läst Madicken och den fattiga Mia? Den välsituerade och snälla Madicken vill ge den fattiga och hungriga Mia en smörgås. ”Nä! Då äter jag hällre råttgift”, sade hon. Astrid Lindgren har på pricken fångat vad förnedringen i välgörenheten handlar om. Det är det den generella socialpolitiken handlar om. Och det är den som moderaterna vill rusta ner med sin systemförändring.

Herr talman! Jag kan hålla med om mycket av vad Margareta Persson sade. Det finns mycket som kan och måste göras för de handikappade — många förhållanden lämnar mycket övrigt att önska. Margareta Persson talar bl.a. om sjukvårdsköer och om att betala sig före i kön. Det viktigaste av allt måste väl vara att se till att de som behöver vård får vård, även om det gäller vård eller behandlingar på våra akutsjukhus. Det är en av anledningarna, Margareta Persson, till att vi från vårt håll går emot HS 90 — hälsooch sjukvårdsutredningen för 1990-talet — för dess förslag innebär att de lindrigare sjuka skulle prioriteras på de svårare sjukas bekostnad. När det gäller detta med förnedring håller jag med Margareta Persson. Men välgörenhet som vi vill ha den är att göra sin medmänniska väl. Och det, Margareta Persson, kan aldrig vara förnedrande. Däremot förs i dag i långa stycken en politik som gör många människor förnedrade. Jag talade i mitt anförande om detta. Det gäller människor med goda inkomster — människor som t.o.m. är friska och arbetsföra — som måste gå till det sociala för att över huvud taget kunna klara sin ekonomi. Det upplevs som lika förnedrande som det Margareta Persson talade om. Men efter detta vill jag säga att mycket av vad Margareta Persson talade om var något av goddag-yxskaft. Hade Margareta Persson hört vad jag sade, så hade hon inte kunnat uppträda på det här viset. Jag har emellertid det bestämda intrycket att Margareta Persson faktiskt hörde vad jag sade. Men om hon tagit hänsyn till detta hade hon inte kunnat hålla sitt anförande. Därför var det bara för Margareta Persson att låtsas som om intet av vad jag sagt hade relevans, och så hålla ett djupt indignerat anförande. Detta, Margareta Persson, kallar jag inte för snygg debatteknik. Handikappfrågorna borde anses så viktiga att man inte tillämpar den här typen av debatteknik.
Herr talman! Jag undrar om det blir bättre sjukvård med mindre pengar till det offentliga! Och när det gäller välgörenhet, att göra sin medmänniska väl, så är det självklart att vi vill att det skall vara på det sättet. Men gör man sina medmänniskor mera väl genom att ta från de sjuka och sänka skatterna för de rika? Det är ju detta den här debatten handlar om. Hade ni utformat era budgetförslag på så sätt att ni minskade möjligheterna till färdtjänst, hemhjälp och sjukersättning och samtidigt minskade möjligheterna för de välbeställda genom att höja förmögenhetsskatten o. d., skulle jag förstå er. Det skulle vara en logisk politik. Men nu förbättrar ni förhållandena för de bäst ställda och tar av de sämst ställda. Är det att göra sin medmänniska väl? Och varför har den svenska socialpolitiken vuxit fram? Jo, det har skett mot bakgrund av vetskapen om att var och en inte klarar att betala för sjukvård, för skola och allt vad vi behöver. Den s.k. rundgången beror ju på den uppenbara verkligheten — att var och en inte kan betala för den gatstump som ligger utanför porten. Det måste vi göra tillsammans. Goddag-yxskaft, sade Ingegerd Troedsson. Ja, jag ber att få hälsa detsamma. Jag lyssnade mycket noga på Ingegerd Troedsson, men jag hörde inte särskilt mycket om hur de handikappade har det och vad ni tänkte göra, samt hur de handikappade skulle påverkas av er systemförändring. Och jag är indignerad över den politik ni vill föra och de konsekvenser som den skulle få. Jag läste i Dagens Nyheter häromdagen om Storbritannien. ”9 000 dör i rekordkyla”, stod det. Vidare stod det att man hade hittat äldre människor som dött i sina bostäder, därför att det var för kallt. De hade inte pengar till bränsle. Och vidare: ”Pensionärsorganisationerna kräver att deras medlemmar bör få sju pund i veckan i bränslepengar under vintrarna. Det påpekas att behovsprövningen måste bort eftersom så många av princip aldrig begär något från det allmänna hur illa ute de än är.” Och vidare sägs det att man i England inte har råd att ge alla dessa förmåner, därför att det skulle bli för dyrt. Så fungerar ett socialpolitiskt system, där man tvingar människor att begära, böna och be. Det är precis det systemet ni vill utveckla här i landet, i stället för att minska på det. Jag tycker att detta är upprörande, och jag är indignerad.

Herr talman! Ta från de sjuka och ge till de fattiga, säger Margareta Persson. Det borde väl vara välbekant för en riksdagspolitiker att staten i dag är den fattige kusinen från landet och att ingen regering har råd att fortsätta att i oförändrad takt ge statsbidrag till kommunerna — till hemhjälp, till färdtjänst — och till landstingen. Även socialdemokraterna sparar. De gör det i stor utsträckning genom att låta inflationen urholka värdet av bidragen. Detta är nödvändigt, om man på sikt skall kunna ta det sociala ansvar som jag tror att vi i denna kammare är rörande överens om. Det är bättre att göra besparingarna nu — och planerat — än att tvingas till så drastiska besparingar att dessa inte kan undgå att få djupgående och allvarliga konsekvenser även för de mest behövande. Detta är verkligheten. Precis som socialdemokraterna anser vi — det är självklart och vi säger det uttryckligen i våra motioner — att det åligger kommunerna att göra sådana prioriteringar att de lägre statsbidragen inte får konsekvenser för de områden som får statsbidrag just därför att de är särskilt viktiga. Så enkelt är det, Margareta Persson. Det är mycket i ett utvecklat samhälle som måste ske gemensamt. Och det är mycket i alla samhällen som måste ske gemensamt, inte minst när det gäller omsorgen om dem som annars skulle ha det svårt. Denna fråga är en av de många frågor som vi är helt överens om -— det gäller alltså ansvaret för medmänniskan. Men skillnaden är att vi försöker myndigförklara även dem som har det svårt, Margareta Persson. Det gäller således även fattiga, sjuka, handikappade och barnfamiljer. Vi framhåller då ett system som, kort uttryckt, innebär att vårdpengen följer patienten. Även den fattige handikappade skall kunna välja sin läkare. Även den fattige handikappade skall ha möjlighet att välja boendeoch vårdform. Synnerligen viktigt är detta för den som är långvarigt och allvarligt handikappad. Det är det som är vår systemförändring. För att ha råd med en systemförändring behövs det faktiskt inte pengar, därför att mycket av det här skulle, totalt sett, leda till lägre kostnader för det allmänna. Vad som behövs är i stället att man vill betro och myndigförklara den enskilde — man skall inte tro att staten alltid vet bäst. Allra sist vill jag säga någonting om det här med lägre skatter. Varför vill vi ha lägre skatter? Jo, för att göra det möjligt för fler att klara sig på sina inkomster men också för att skapa den tillväxt i samhället som är nödvändig om vi skall kunna ta vårt sociala ansvar.
Herr talman! Jag antar att Ingegerd Troedsson sade fel. Hon sade nämligen att jag sade att man skall ta från de fattiga och ge till de sjuka. Ja, det är faktiskt vad er politik handlar om! Jag antar att Ingegerd Troedsson menade att man skall ta från de rika och ge till de sjuka. Det var en felsägning som ändå var intressant. Er politik handlar ju om att de fattiga och sjuka får klara sig bäst de kan. Om ni hade kommit med besparingar på socialoch handikappområdet och samtidigt hade tagit pengar från de högre inkomsttagarna, hade resonemanget varit logiskt. Då hade jag förstått det hela. Men nu säger ni att vi måste spara på just de här områdena och just när det gäller de här människorna samtidigt som ni säger att villaägarna skall få lägre fastighetsskatt och även aktieägarna, förmögenhetsägarna och de högre inkomsttagarna skall få lägre skatt. Fler skall klara sig på sina inkomster, säger Ingegerd Troedsson. Just de här människorna klarar sig i rätt stor utsträckning på sina inkomster. Men de grupper som vi talar om nu klarar sig inte på sina inkomster, om de inte får ett generellt stöd från det allmänna. Visst vore det bra, Ingegerd Troedsson, om handikappade i större utsträckning kunde välja mellan olika vårdformer. Men det kräver också stora insatser från oss alla. Och till sist: Hur kan man bli myndigförklarad som handikappad genom att — som moderaterna föreslog här i riksdagen i våras — riksfärdtjänsten försämras så att det blir mindre möjligt för handikappade att resa inom landet? Blir man mer myndigförklarad om man alltid måste stanna hemma?

Herr talman! Jag är ingen socialpolitiker, men jag förmår uppfatta dålig stil. För en stund sedan genomförde socialministern en lång debattvända på temat moral. Den slutade med att han avlossade en bredsida mot moderata samlingspartiet, färdigskriven, i sitt sista inlägg — utan att det fanns möjlighet till replik. Att tala om moral i politiska sammanhang förutsätter att man i sitt uppträdande är beredd att praktisera principer av samma slag. Herr talman! Då var det dags att vända blad i den här debatten och övergå till att diskutera skolan och den högre utbildningen. Regeringen har för sin del gjort utslagningen i skolan till en huvudfråga i årets budgetproposition. Det är välbetänkt men samtidigt avslöjande. Välbetänkt är det naturligtvis därför att vi inte skall och får acceptera att elever slås ut från undervisningen i grundskolan. Avslöjande är det framför allt därför att det sätt som regeringen behandlar utslagningen på så uppenbart visar att man är en gammal och förlegad skolpolitiks fånge. En inte obetydlig grupp elever lämnar skolan med ofullständiga betyg. Det är först och främst den gruppen regeringen diskuterar. En mycket större grupp lämnar emellertid skolan med i och för sig fullständiga betyg men med ofullständiga kunskaper. Och nästan alla elever lämnar skolan med mindre kunskaper än de skulle ha kunnat få. Det är om alla dessa också som utslagningsdebatten borde handla. Det är enligt min mening synd och skam att inte ta till vara allt det eleverna kan ge. Det innebär ett slöseri med mänskliga resurser, ett slöseri som drabbar såväl den enskilde som samhället i dess helhet. Åtskilliga elever fråntas i realiteten möjligheten att känna lyckan över att till fullo utveckla vad man har i fråga om anlag och fallenheter. Samhället som helhet går förlustigt värdefull utvecklingskapacitet. Regeringens sätt att möta dessa bekymmer hämmas av att man inte riktigt förstår eller vill erkänna orsakerna till att så många i skolan lär sig mindre än vad de skulle kunna göra. Med en annan syn på hur skolan skall ta till vara varje elevs personliga begåvning skulle den andel av eleverna som har alldeles speciella svårigheter kunna reduceras till en bråkdel av dem som i dag sorteras undan under rubriken elever med svårigheter. Att socialdemokraterna och vi moderater har olika uppfattningar om fundamentala skolfrågor är vid det här laget väl känt. Djupast gäller motsättningen en olikartad syn på hur människor är och vilken förmåga vi allihop, var och en på sitt sätt, har. Vi moderater ser inte unga människor först och främst som tillhöriga grupper eller kommande från den ena eller den andra sociala miljön. Först och främst är de olika personligheter som skall behandlas som sådana. De skall erbjudas det bästa vi kan åstadkomma av utbildning på basis av beprövad erfarenhet. Utifrån en sådan grundsyn formulerar vi moderater kraven på en ny skola. Vi har formulerat de kraven under fem huvuddeviser. Att förmedla kunskap, säger vi inledningsvis, skall kompromisslöst anses som skolans viktigaste uppgift. Ämnesstudier skall sättas före ytlig överblick. Konkret innebär detta bl.a. följande förändringar i förhållande till dagens skola: 1. Riksdagen skall ange att kunskapsförmedlingen och färdighetsträningen är skolans allt överskuggande uppgift. Det ger lärarna stöd att sålla ut sådant ur skolans vardag som inom ramen för en begränsad tid måste komma i andra hand. Vi moderater har ställt detta yrkande förut och har varje gång blivit lika förvånade när det slutat med att vi i denna kammare blivit ensamma om att hävda att kunskapsoch färdighetsförmedlingen är det viktigaste skolan har att ta sig före. Vi upprepar kravet också i år. 2. Barnen skall börja skolan redan när de är sex år. Härigenom tas barnens intresse för att lära bäst till vara. Dagens sena skolstart innebär för många elever förluster som inte senare kan kompenseras. I en motion till årets riksdag av Karin Söder och Ulla Tillander redovisas intressant statistik om i hur få länder som barnen börjar skolan så sent som i Sverige. ”Av de 202 länder i världen”, säger motionsförfattarna, ”som finns medtagna i Unescos statistik beträffande skolpliktsåldern och skolstart — — — är det bara 43 som låter barnen vänta med skolstarten till sju års ålder.” 3. Högstadieeleverna skall få undervisning i ämnen i stället för i block. Det är vår övertygelse att eleverna behöver ”fack” att stoppa in sina kunskaper i. Den totalintegration av de s.k. orienteringsämnena som nu uppenbarligen gradvis tvingas fram genom läroplanstolkningar och en ny lärarutbildning leder enligt vår mening till ytlighet och därmed kunskapsförflackning. Den läroplanstolkning som pågår saknar f.ö. stöd i läroplanen. Det finns ingenting i den läroplan som riksdagen tidigare har fattat beslut om som säger att vi skall vandra vägen mot en totalintegration av de aktuella ämnena i högstadiet. 4. Också vid universitet och högskolor skall ämnesstudierna förstärkas. Den snäva nyttoinriktning som universitetsutbildningen har fått, inte minst genom 1977 års s.k. högskolereform, har kommit att utsätta enskilda ämnen och ämnesinstitutioner för en gradvis erosion. Häri ligger det viktigaste skälet till att humanioras ställning är så utsatt som den f.n. är. Om tiden medger, herr talman, tänker jag återkomma till detta spörsmål senare. Vår andra huvudtes är att respekten för den enskildes särart måste återupprättas. Det ger de bästa förutsättningarna för att uppfylla kunskapskravet men också för att uppnå angelägna sociala mål. Konkret innebär detta bl.a. följande förändringar: 1. Elevernas valmöjligheter i högstadiet måste vidgas. Tanken att alla ungdomar i tonåren av diffusa jämlikhetsskäl skall hållas samman med utomordentligt små möjligheter till personlig utbildningsprofilering bör vi snarast överge. En studieuppläggning av det slag som vi moderater skisserar förstärker varje elevs möjligheter att utveckla just det som han eller hon känner att han eller hon är bra på. Men inte bara det: Genom den bättre studiestimulansen uppnås dessutom bättre resultat inom de ämnen som alla elever, oavsett hur de väljer i övrigt, måste studera. Därmed inträffar det paradoxala, att ökade valmöjligheter leder såväl till att den gemensamma kunskapsbasen för alla elever vidgas som till att möjligheten att profilera den enskildes särart understryks. Men kanske än viktigare från inte minst socialdemokratiska utgångspunkter är att den sociala rörligheten främjas genom ett högstadium konstruerat efter dessa riktlinjer, av det enkla skälet att flera elever känner att de faktiskt lyckas med sitt arbete, får känna glädjen av att klara sina uppgifter, får möjlighet att stärka sitt eget självförtroende. Häri, herr talman, tror jag att den viktigaste insatsen vi skulle kunna göra för att förhindra utslagningen i skolan faktiskt ligger. Elever med stärkt självförtroende är inte lika utsatta för de utslagningsmekanismer som så många i dag drabbas av. 2. Gymnasieförsöken skall ges en ny inriktning. Vi accepterar inte ambitionerna att släta ut de olika gymnasieutbildningarnas karaktär utan säger oss tvärtom att de olika gymnasieutbildningarna bättre måste anpassas till de skilda behov som utbildningarna är inriktade mot. Lärlingsutbildning skall erbjudas elever med huvudsakligen praktisk eller yrkesinriktad läggning. Anställningsförhållandet mellan lärling och företag skapar den typ av förtroendefull ansvarsrelation som samarbetet i den fasta anställningsformen efter utbildningstidens slut til syvende og sidst kräver. De teoretiska utbildningsvägarna i gymnasieskolan finner vi moderater i huvudsak bra. Däremot fördärvar antagningssystemet till högre studier elevernas möjligheter att välja med utgångspunkt i de krav de rätteligen borde ställa på sig själva och som högskolan så småningom kommer att ställa på dem. Ett antagningssystem som premierar finurlighet och fiffighet snarare än kunskaper skickar fel signaler till eleverna om vad det är som egentligen är viktigt i skolan. 3. Elever med särskilt intresse för t.ex. matematik eller språk skall ges samma förutsättningar i skolan som bl.a. idrottsungdomen. Hur kan man över huvud taget motivera att man får anordna s.k. specialgymnasier för dem som är intresserade av att åka skidor eller att spela golf, medan motsvarande möjligheter inte står öppna för dem som är intresserade av matte, geografi eller historia. 4. Alla elever skall ha möjlighet att välja skola. Friskolorna skall ges bättre arbetsmöjligheter. I princip skall samma statliga stöd utgå till friskolorna som det allmänna i dag ger till de egna skolorna. I dag krävs enligt statsbidragsreglerna att de fristående skolorna skall visa sin nyttighet för politiker, annars får de inget statligt stöd. Vi moderater hävdar att föräldrar och elever, inte staten, skall avgöra friskolornas värde. Vår nästa tes, herr talman, är att skolans krav och förväntningar på eleverna skall manifesteras genom betyg på skolans alla stadier. De på detta sätt redovisade kunskaperna skall avgöra urvalet till fortsatta studier. Det innebär bl.a. krav på följande förändringar i skolan. 1. Betygens värde för att stimulera eleverna, för rättssäkerheten och för informationen till bl.a. föräldrarna måste understrykas. Strävan att successivt avveckla betygen bör ersättas av en positiv syn på betygsättning av elevernas prestationer. 2. Eleverna skall få betyg tidigt. Redan på lågstadiet skall eleverna få besked om sina insatsers resultat. Ju äldre eleverna blir, desto mera kan och bör betygsättningen formaliseras. Ett exempel på hur det har blivit: 85 70 av Sollentuna kommuns elever anser att de skulle ha nytta av att få betyg före årskurs 8. Vi moderater skulle i motsvarande situation som regeringen inte reagera med ett ”Nej, ni tänker fel. Några betyg före årskurs 8 kan vi inte under några omständigheter tänka oss.” Vill eleverna ha betyg tidigare skall eleverna få det. Vi anser oss inte ha rätt att säga att eleverna i detta hänseende inte vet sitt eget bästa. 3. Antalet betygssteg skall utökas. Flera betygssteg förbättrar möjligheterna att göra en rättvis bedömning. 4. Eleverna skall betygsättas på sina kunskaper i förhållande till läroplanens krav, inte i förhållande till kamraternas prestationer. Vi är inte intresserade av vilka resultat Kalle, Pelle och Lisa har åstadkommit i förhållande till varandra. Vi är intresserade av att veta hur de alla tre har lyckats i förhållande till de krav skolan ställer på dem. Detta kräver ett kunskapsrelaterat betygsystem i stället för det relativa betygsystem vi f.n. har. 5. Antagningen till gymnasieskolans olika utbildningsvägar skall baseras på krav på bestämda förkunskaper i fråga om både bredd och djup. Kompletteringsundervisning efter årskurs 9 skall erbjudas de elever som inte klarar kraven. Andra antagningsgrunder än betyg bör avskaffas. Det här innebär, herr talman, en gymnasieskola för alla, men också en ärlighet och uppriktighet gentemot eleverna i så måtto att vi talar om för dem före inträdet i gymnasieskolan vilka kunskaper som krävs för att de skall lyckas. Det är bättre att se till att eleverna före inträdet i gymnasieskolan är rätt rustade för de krav gymnasieskolan skall och måste ställa, än att eleverna luras in i gymnasieskolan med falska förespeglingar om att det nog ordnar sig till sist oavsett kunskapsnivå. Till slut den sista tesen. Lärarutbildningen skall reformeras. Ämneskvaliteten skall stärkas. Tanken på en enhetlig grundskollärarutbildning avvisas. Våra krav på förändringar inom detta område är bl.a. dessa: 1. Lågoch mellanstadielärarutbildningen skall slås samman. Vissa moment i den nya utbildningen bör göras gemensamma med förskollärarutbildningen. En utbildningsinriktning av detta slag förbättrar inte minst förutsättningarna för förmedling av baskunskaper och färdigheter. 2. Högstadielärarnas utbildning skall ges en klar ämnesinriktning. Möjligheter bör öppnas för en viss överlappning nedåt för att underlätta stadieövergången. Sambandet med gymnasielärarutbildningen måste upprätthållas. Herr talman! Detta är vårt program för en ny skola. Det är ett program för kvalitet i undervisningen. Enligt vår mening är eleverna värda ett sådant program.